Det utskottsbetänkande som kammaren nu har att behandla rör i huvudsak bostadsrättslagstiftningen. Min avsikt är inte att göra någon konsekvent genomgång av alla de reservationer jag nu har yrkat bifall till, utan jag tänkte i huvudsak uppehålla mig vid några principiella frågor med anknytning just till bostadsrättslagstiftningen. Låt mig dock först kort beröra en av de två förändringar som föreslås i proposition 37 från i höstas och i utskottsbetänkandet när det gäller hyreslagstiftningen, nämligen slopandet av möjligheten att anställa fastighetsskötare med tjänstebostad i fastigheten. Det är nämligen detta som är konsekvensen av regeringens och utskottets förslag, eftersom det i praktiken införs ett fullständigt besittningsskydd för den fastighetsskötare som innehaft sin tjänst och sin tjänstebostad i mer än tre år. Av förarbetena till propositionen och motivtexten framgår det att regeringen har tagit intryck av fackliga synpunkter från Fastighetsanställdas förbund, och det må vara hänt. Å andra sidan har de förordade förändringarna avstyrkts av fastighetsägarorganisationerna, dvs. SABO på den allmännyttiga sidan, Fastighetsägareförbundet på den privata sidan och Sveriges bostadsrättsföreningars centralorganisation, som organiserar ett icke föraktligt antal bostadsrättsföreningar. Denna förändring är beklaglig, så till vida att den innebär, om det blir kammarens beslut, att riksdagen aktivt tar ställning för att fastighetsskötseln skall bedrivas på entreprenad. Det är naturligtvis ingen omöjlighet — det är t.o.m. vanligt förekommande — men ett sådant beslut, som påverkar fastighetsägare med ett litet fastigshetsbestånd, torde mer vara ägnat att glädja entreprenadbranschen än de hyresgäster och bostadsrättshavare som bor i dessa fastigheter.

Det är därför tråkigt att detta förslag till lagändring innebär att det läggs hinder i vägen för ägare av mindre fastigheter, hyresgäster och bostadsrättshavare som önskar hålla en högre servicenivå genom att ha en fastighetsskötare bosatt i fastigheten. Denna fråga berörs i reservation 1 av Agne Hansson m.fl. Låt mig så, fru talman, övergå till bostadsrättslagstiftningen. Jag har förstått att det inte är första gången som denna diskuteras i kammaren. Å andra sidan behöver inte jag känna mig så belastad av det förhållandet. Det kan möjligen intressera någon ledamot hur den icke insuttne parlamentarikern upplever ett betänkande från bostadsutskottet — jag brukar inte läsa sådana så ofta. Vad man slås av är den oerhört kluvna inställning som socialdemokraterna uppvisar till bostadsrätten såsom upplåtelseform. Jag skall ge några exempel på detta. År 1981/82 införde den dåvarande riksdagsmajoriteten lagen om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt, den s.k. ombildningslagstiftningen, som ger hyresgäster möjlighet att sluta sig samman i bostadsrättsförening och genom en intresseanmälan till inskrivningsmyndigheten få en sorts förköpsrätt för det fall att deras fastighet utbjuds för försäljning på den allmänna marknaden. Samtidigt gjordes några förändringar i bostadsrättslagen, som reglerar hur beslut om förvärv av sådana här ombildningsfastigheter skall gå till. Man satte också stopp för den möjlighet till spekulation som tidigare fanns och som bestod i att fastighetsägare bildade bostadsrättsförening utan hyresgästernas hörande och sedan sålde ut bostadsrätterna en och en. Redan när dessa förändringar genomfördes och statsmakten alltså signalerade en positiv syn på ombildning från hyresrätt till bostadsrätt var socialdemokraterna djupt kluvna. Denna kluvenhet har sedan dess tilltagit. Så tidigt som 1983 genomfördes den första urholkningen av lagstiftningen. Vi har i dag den situationen att hyresgäster som bor i fastigheter ägda av staten, landsting eller kommuner eller av allmännyttiga bostadsföretag behandlas i denna lagstiftning som någon sorts andra klassens hyresgäster. De har inte samma rättigheter eller möjligheter som andra hyresgäster. Det är just här som den socialdemokratiska kluvenheten kommer till uttryck. Å ena sidan har man velat behålla ombildningslagen och fortfarande ge hyresgästerna i vårt land signalen att man tycker att det är bra om de engagerar sig mer i sitt boende, om de vill ta ett ökat ansvar och bilda bostadsrätt. Å andra sidan ger man en annan signal till de ganska många hyresgäster som är bosatta inom de allmännyttiga bostadsföretagens bestånd. Till dem säger man: Ni skall inte bry er om denna lagstiftning, för den är inte avsedd för er. Om ni vill ombilda er fastighet beror det på att ni inte riktigt förstår ert eget bästa och inte inser vilken social grundsyn er fastighetsägare har. Ni förstår inte att er fastighetsägare är ovanligt demokratisk, eftersom den har en styrelse innehållande valda politiker. På samma sätt satsar man å ena sidan på ett utökat boendeinflytande inom allmännyttan, kanaliserat via hyresgästföreningen med dess nära kopplingar till socialdemokratin, och vägrar å andra sidan inflytande på den allra mest centrala punkten, nämligen i fråga om ägandet och det fulla ekonomiska ansvarstagandet. Socialdemokraterna har å ena sidan av historiska skäl en djup förankring i bostadskooperationen genom HSB och Riksbyggen. Å andra sidan för man — vilket syns i betänkandet — ånyo fram tankarna på hembud och priskontroll, som ju är det verkliga grundskottet mot hela den bostadskooperativa tanken. Paradoxalt nog utgör socialdemokraterna i dag det främsta hotet mot bostadskooperationen. Å ena sidan är man beredd att bibehålla en lag som syftar till ökade möjligheter för ombildning till bostadsrätt. Å andra sidan envisas man med att bibehålla det litet hårdare kvalifikationskravet om två tredjedels majoritet, vilket går ut på att det skall vara svårt för hyresgästerna att klara av genomförandet av en ombildning enligt denna lag. Därför säger man nej till den gemensamma borgerliga reservation där det förordas att samma kvalifikationsgräns skall införas i bostadsrättsföreningar som de som normalt gäller för beslut i denna sal, nämligen enkel majoritet. Man säger å ena sidan att det är bra med inflytande, å andra sidan att det inte är bra om det inflytandet blir för stort. Därför lanserar man nya mellanformer mellan bostadsrätt och hyresrätt. Jag tänker på den kooperativa hyresrätten, som vi kommer att få diskutera med anledning av bostadsutskottets betänkande nr 14. Man prioriterar allmännyttan framför bostadsrätten, men inom bostadsrättens ram prioriterar man även HSB och Riksbyggen framför den tredje organisationen för bostadsrättsföreningar, nämligen Sveriges bostadsrättsföreningars centralorganisation, SBC. Jag skulle, fru talman, vilja säga några ord om denna särbehandling. Bostadsministern svingade sig år 1983 upp till oanade stilistiska höjder genom att i bostadsrättslagen, tillståndslagen, den lag som skall förhindra att oseriösa fastighetsköpare kommer in på marknaden, och i fastighetsmäklarlagen införa begreppet folkrörelsekooperativ. Det framgår mycket klart av motivtexten att syftet den gången var att åstadkomma en särbehandling av HSB och Riksbyggen och därigenom en åtskillnad gentemot den tredje riksorganisationen för bostadsrättsföreningar, nämligen Sveriges bostadsrättsföreningars centralorganisation, SBC. Att man införde begreppet folkrörelsekooperativ och med hjälp av det särbehandlade HSB och Riksbyggen innebär att de organisationerna tillhöriga bostadsrättsföreningarna utsätts för en litet förmånligare behandling när det gäller prövning enligt tillståndslagen, som skall förhindra att oseriösa köpare kommer in på marknaden, men det innebär också ett undantag från de regler som den borgerliga riksdagsmajoriteten på sin tid införde när det gällde beslut om förvärv av fastigheter. Denna särbehandling har mött våldsam kritik sedan beslutet fattades av riksdagen. Uppenbarligen har det också blivit litet pinsamt för regeringen, möjligen mot bakgrund av att det finns de i vårt land som ser en koppling mellan de särbehandlade organisationerna och det regeringsbärande partiet. Nu har bostadsministern i proposition 37, som behandlas i det betänkande vi nu diskuterar, samlat sig till vad jag skulle vilja kalla för en verbal reträtt. Den är verbal så till vida att man vill byta ut begreppet folkrörelsekooperativ mot en beskrivning som innebär att undantagen — särbehandlingen — skall göras för ”riksorganisation eller regional organisation för bostadsrättsföreningar, som är representerad i föreningarna och skall godkänna föreningarnas stadgar”. Det innebär inte någon som helst skillnad i sak — det är bara HSB och Riksbyggen som uppfyller de kraven. Det intressanta är att bostadsutskottets socialistiska majoritet förmenar bostadsministern t.o.m. denna kosmetiska förändring av lagtexten och avstyrker propositionen i den delen. Det framstår som närmast oförsynt. Även de borgerliga partierna avstyrker det förslaget — det sker i reservation nr 5. Men det gör man inte därför att man förmenar bostadsministern att språkligt förbättra lagstiftningen, utan det beror på att man vill ha till stånd en förändring också i sak — inte bara en språklig förändring. Man vill i sak ha bort särbehandlingen och behandla alla riksorganisationer av bostadsrättsföreningar på ett likvärdigt sätt. Det finns skäl för det — det är ingen skillnad mellan SBC å ena sidan och HSB och Riksbyggen å andra sidan, eftersom alla dessa tre organisationer är riksorganisationer, organisationer som skall medverka till en rationell förvaltning i sina medlemsföreningar och uppfyller alla de kooperativa krav som ställs i lagen om ekonomiska föreningar. Alla tre organisationerna fungerar också som intresseorganisationer för sina medlemsföreningar. Därutöver finns det också vissa olikheter. Bostadsutskottet har pekat på två. Den ena är i och för sig oantastlig men i sammanhanget skäligen ointressant. Det är det förhållandet att HSB och Riksbyggen uppträder som byggherrar, vilket inte SBC gör. Därutöver är den egentliga motiveringen för att särbehandla HSB och Riksbyggen i förhållande till SBC att HSB och Riksbyggen skulle representera en mer utvecklad bostadssocial grundsyn. Det är en mer tveksam motivering. Det finns två skillnader mellan HSB och Riksbyggen å ena sidan och SBC å andra som inte omnämns i utskottsbetänkandet och som jag menar är anledningen till att man har denna särbehandling. Det ena skälet är att det finns kopplingar mellan HSB och Riksbyggen å ena sidan och socialdemokratin å den andra sidan. De kopplingarna finns inte när det gäller SBC. Det har också tagit sig vissa konkreta uttryck — HSB och Riksbyggen har visserligen inte kritiklöst anammat regeringens bostadspolitik men har ändå i den allmänna debatten uppträtt på ett något mer lojalt sätt. Ett exempel på det är att HSB, med instämmande av Riksbyggen och uppenbarligen i strid med medlemmarnas intressen, i december förra året krävde en skärpt reavinstbeskattning på bostadsrätter. Det är litet svårt att se hur det rimmar med det övergripande målet för en bostadsrättsförening eller en organisation av bostadsrättsföreningar, nämligen att tillvarata medlemmarnas ekonomiska intressen. Däremot var det lojalt mot de socialdemokratiska bostadspolitikerna, som efter vad jag förstått har den uppfattningen att högre skatter är bättre än lägre skatter. SBC däremot har agerat med ett ganska stort mått av integritet och inte låtit något i den här salen representerat parti undgå kritik. Man har kraftfullt agerat emot de tankar på hembud och priskontroll som återkommande dykt upp i den allmänna debatten. En annan skillnad som inte heller omnämns i betänkandet, i vart fall inte med den formuleringen, är det förhållandet att SBC de facto är en mer demokratiskt uppbyggd organisation än HSB och Riksbyggen. HSB och Riksbyggen låter anställda och funktionärer bilda bostadsrättsföreningarna, anta stadgar och införa bestämmelser som gör att stadgarna inte kan ändras utan tillstånd från HSB eller Riksbyggen centralt. Först därefter tar man in fysiska personer som medlemmar. De påtvingas alltså stadgar vars utformning de inte kan påverka. De påtvingas förvaltningen av fastigheten. Det sker också en kontroll av styrelsen från de centrala organen. Inom Sveriges bostadsrättsföreningars centralorganisation är det ingen annan än medlemmarna själva som påverkar föreningens stadgar, fastighetsförvaltningen och alla andra angelägenheter som har med bostadsrättsföreningen att göra. Det råder inget tvivel om att gräsrotsinflytandet är mycket mer genuint i de föreningarna än i HSB:s och Riksbyggens föreningar. Därför är denna särbehandling förkastlig. Det är anmärkningsvärt att man i lagstiftningen premierar vissa organisationer — låt vara regeringspartiet närstående — när det inte inte finns någon som helst saklig grund för särbehandling. Den sista punkten som är av stort principiellt intresse och som rör det kanske allvarligaste hotet mot bostadsrätten som upplåtelseform rör frågorna om hembud och priskontroll som ånyo kommer upp, om än på ett ganska vagt sätt. De omnämns på ett så vagt sätt att jag förstår att det, i vart fall på det här stadiet, inte är Sveriges riksdag som har beslutet om hembud och priskontroll på bostadsrätter i sin hand. Det är i stället höstens socialdemokratiska partikongress. Det är inte någon hemlighet att det på kongressens bord väntar ett stort antal motioner i denna fråga och framstötar från socialdemokratiska bostadspolitiker ute i kommunerna, bl.a. här i Stockholm. I dag har HSB och Riksbyggen möjlighet att, efter särbehandling, införa hembud och priskontroll under en treårsperiod. Bostadsutskottets majoritet vill nu genom ett tillkännagivande till regeringen få ytterligare utredningar gjorda i denna fråga, utöver de utredningar som redan vidtagits och som inte harlett fram till någon regeringens proposition eller något riksdagens beslut. Det är svårt, fru talman, att undgå att få intrycket att ett slopande av den fria överlåtelserätten för bostadsrätter rycker allt närmare. Det finns anledning att ta mycket allvarligt på det. Dessa tankar är de för närvarande mest långtgående förslagen i socialistisk riktning i hela bostadsdebatten. Låt mig, fru talman, slå fast att alla partier är oroade över prisutvecklingen på bostadsrätter här i Stockholm och i andra citykärnor och överhettade områden. Men det är viktigt att slå fast att det inte beror på något slags kapitalistiskt hokuspokus att denna situation uppstått. Det är inte brist på priskontroll som gör att överlåtelsepriserna på bostadsrätter ökar i exempelvis Stockholms innerstad. Det är samma förhållande här som på alla andra samhällsområden. Har man en stor efterfrågan och ett dåligt utbud stiger priserna. Då blir prisutvecklingen i den här staden och andra städer en dom över de politiker som med alla maktinstrument i sin hand har lyckats planera bostadsmarknaden så illa att man i så ringa utsträckning kunnat möta de krav som finns ute bland folk. Detta har då lett fram till denna snabba prisutveckling. Samtidigt tar man den till intäkt för att införa hembud och priskontroll. Hembud innebär att en bostadsrättshavare inte får sälja sin bostadsrätt till vem han vill. Priskontrollen innebär att man i nästa led inte får sälja sin bostadsrätt till det pris som säljare och köpare själva kan komma överens om. Jag sade förut — och det vill jag upprepa — att planerna på hembud och priskontroll, och det beslut i den frågan som ligger i förlängningen av tillkännagivandet till regeringen, är ett grundskott mot den bostadskooperativa tanken. Vitsen med bostadsrättsföreningar, det som ger medlemmarna det unika boinflytandet, är att medlemmarna själva gemensamt beslutar om sina egna angelägenheter och tar det fulla ekonomiska ansvaret för de beslut som fattas. Den kopplingen bryts alltså om man skulle införa hembud och priskontroll. Föreningens beslut om hur ett hus skall underhållas och förvaltas påverkar i princip direkt värdet på varje medlemslägenhet. Med hembud och priskontroll bryter man sambandet mellan beslut och ansvar. Om föreningen struntar i underhållet av sitt hus, påverkas inte lägenhetspriset, för det bestämmer ju någon annan. Det är mot den bakgrunden som jag ånyo vill hävda att förslaget om hembud och priskontroll sannolikt är det mest långtgående förslaget i socialistisk riktning som i vart fall för närvarande presenteras av socialdemokratiska bostadspolitiker. Det är ett ingrepp i den privata äganderätten, och det är därför angeläget att på alla sätt slå vakt om bostadsrättshavarnas fria överlåtelserätt.

I övriga delar, utöver de inledningsvis nämnda reservationerna, ber jag att få yrka bifall till bostadsutskottets hemställan, vilket sålunda innebär avslag på den socialdemokratiska reservationen nr 16 och samtliga till betänkandet fogade vpk-reservationer.

Fru talman! Att många hyreshus i dag utsätts för vandalisering och sabotage är ett väl känt faktum. Orsakerna därtill är många och varierande. En av orsakerna kan säkert spåras i att vuxenkontrollen över ungdomar inte är så omfattande och vanlig i dag som den var förr. Anonymiteten har brett ut sig i samhället, så även i bostadsområdena. Av erfarenhet har jag sett detta från skolans värld också, där en viss anonymitet breder ut sig och därmed också vandalisering och förstörelse. I skolans värld fanns förr en vaktmästare, ofta en vaktmästare som bodde i närheten av eller i direkt anslutning till skolan. Han hade uppsikt, kan man säga, både dag och natt. En viktig roll för att minska vandaliseringen ute i bostadsområden spelar onekligen fastighetsskötaren. Det finns ett värde i att en fastighetsskötare bor i den fastighet han har att sköta. Dels kan det kännas tryggare för vissa hyresgäster att ha det på det viset, dels blir det möjligt att bättre hålla ordning och undvika skadegörelse. Det gäller därför att underlätta i stället för att, som nu blir fallet, försvåra för fastighetsägare att ordna med bostad åt sina fastighetsskötare, även om det i och för sig kan finnas goda motiv för uppfattningen att en hyresgäst efter låt oss säga tre år skall ha rätt till ett hyresavtal som inte är kopplat till anställningen, t.ex. som fastighetsskötare. Värdet, som onekligen ligger i att fastighetsskötaren bor i den fastighet han är satt att sköta, måste framhållas. Vi föreslår därför att riksdagen inte antar den ändring i jordabalken som föreslås i proposition 1986/87:37. En annan synpunkt på det här, som jag har hört talas om, är att detta skulle kunna vara ett sätt att skaffa sig en lägenhet. Man söker ett arbete som fastighetsskötare och får lägenheten. Så arbetar man där i de stipulerade tre åren. Sedan slutar man kanske. Men man har besittningsskydd och uppehåller lägenheten, varför fastighetsägaren kan ha svårt att ordna bostad åt en ny fastighetsskötare. Jag vill med detta yrka bifall till reservation 1 i betänkandet. Efter en lagändring för några år sedan undantogs s.k. folkrörelsekooperativ från kravet att söka förvärvstillstånd vid köp av fastighet. Med detta begrepp skulle förstås att endast HSB och Riksbyggen, men inte Sveriges bostadsrättsföreningars centralorganisation var befriade från kravet att söka tillstånd. Den kritik som riktades mot begreppet folkrörelsekooperativ i det sammanhanget föranledde dock regeringen att föreslå en skrivning i lagtexten som inte innehåller begreppet folkrörelsekooperativ. Den i höstas beslutade lagstiftningen diskriminerar dock SBC på exakt samma sätt. Folkpartiet motsätter sig denna särbehandling av SBC av flera skäl. SBC är inte mindre folkrörelse än de två andra organisationerna. Det finns ingen anledning att i lagstiftning lägga sig i organisationernas uppbyggnad. Folkpartiet anser att lagstiftningen bör ändras så att undantaget från kravet på förvärvstillstånd gäller för rikskooperativ organisation, regional organisation och bostadsrättsföreningar som är anslutna till en rikskooperativ organisation. Detta får konsekvenser för bostadsrättslagstiftningen, lagen om förvärv av hyresfastighet m.m. och lagen om fastighetsmäklare. Med det vill jag yrka bifall till reservation 5. Många människor önskar bo med bostadsrätt. Många uppskattar den förening av enskilt ägande och gemensamt ansvarstagande i demokratiska former för fastigheten som bostadsrättsboendet erbjuder. Detta medför många gånger också lägre boendekostnader. Nära förknippat med det enskilda ägandet är den fria överlåtelserätten av bostadsrättslägenheter. Det finns i dag ungefär 600 000 bostadsrättslägenheter. Antalet har ökat kraftigt under efterkrigstiden. Det är dock enbart en mindre del av alla bostadslägenheter som upplåts med bostadsrätt, ca 14 oi dag. Beskattning av reavinsten vid försäljning av bostadsrätt bör utformas efter samma principer som gäller för egnahem, dvs. med en indexuppräkning. Även i övrigt bör beskattning av bostadsrättslägenheter och egnahem ske efter samma principer. Förutom skillnader i reavinstbeskattning är det skillnad i de ekonomiska villkoren för innehav genom att villaägaren måste ta upp en schablonintäkt, medan motsvarande beskattning inte sker för bostadsrätter. Även om det kan finnas tekniska svårigheter att utforma en enhetlig beskattning, är dessa skillnader inte försvarbara. Det har blivit lättare att använda bostadsrätten som säkerhet för lån. Det är dock angeläget att se över möjligheterna att låna pengar genom att ge möjlighet att ställa säkerhet vid lån för köp av bostadsrättslägenhet. Detta tas upp i reservation 14 som jag härmed yrkar bifall till. För övrigt yrkar jag bifall till de reservationer som folkpartiet står bakom.

Fru talman! Centern anser att det är bra när fastighetsägare upplåter lägenhet till fastighetsskötaren i den fastighet han eller hon ansvarar för. Hyresgästerna kan lära känna den som har hand om skötseln, och gemenskapen underlättas. Vi går alltså emot regeringens förslag att en fastighetsskötare som slutar sin anställning skall ha rätt att bo kvar i sin tjänstebostad. Centern anser att bostadsrätten är en utmärkt form för människor som vill ta ansvar för sitt boende och gemensamt med grannarna besluta över fastigheten. Det är därför viktigt att det blir lättare att låna till bostadsrättsköp. Eftersom bokostnaden ofta blir lägre i en bostadsrättsförening, måste människor utan eget kapital få bättre lånemöjligheter för att kunna förvärva ett sådant eget hem. Lånet kan betalas av med de minskade bokostnaderna i jämförelse med bokostnaderna i hyreslägenheten. Om en majoritet av hyresgästerna önskar förvandla en hyresfastighet till bostadsrättsförening i samband med att fastigheten säljs, bör detta tillåtas, även när det gäller allmännyttans fastigheter. Centern vill inte byråkratisera försäljning av borätter av egna hem. Vi önskar också ta bort rätten att införa hembud i HSB:s och Riksbyggens stadgar. Vi inser naturligtvis att det är ett problem i vissa överhettade områden, såsom Stockholmstrakten och andra storstäder, att bostadsrätter kommit upp i mycket höga priser. Men det problemet bör lösas genom att minska överhettningen och genom att omvandla fler hus till bostadsrättshus, inte genom hembudsskyldighet och priskontroll. Centern stöder tanken på att låta färre än fem lägenheter bilda underlag för bostadsrättsförening. Lägst tre lägenheter bör kunna utgöra en bostadsrättsförening. Vi föreslår ändring i ombildningslagen i detta syfte. Fru talman! Jag yrkar bifall till de reservationer där centern medverkar.

Fru talman! Vi har hört olika invändningar mot det som föreslås i bostadsutskottets betänkande, bl.a. mot att fastighetsskötaren skall få samma besittningsskydd som andra hyresgäster, om han slutar eller av olika skäl tvingas sluta sin anställning. Man är från borgerligt håll tydligen upprörd över att den som arbetar som fastighetsskötare skall få denna, som jag tycker, självklara rättighet. Det finns en annan fråga där de borgerliga har en gemensam syn.

Det har enligt de borgerligas uppfattning bara att göra med att man har byggt för litet bostadsrättslägenheter. I Stockholm har det faktiskt under 1980-talet gjorts om ungefär 2 000 lägenheter per år från hyresrätt till bostadsrätt. Det har byggts mycket bostadsrättslägenheter. Det har på intet sätt bidragit till att minska vad jag skulle vilja kalla den våldsamma spekulationen i bostadsrätter. Svaret är naturligtvis att det har byggts för litet hyreslägenheter, som skulle ha gett folk möjlighet att välja en sådan boendeform. Det gäller framför allt låginkomsttagare, ungdomar, invandrare och över huvud taget dem som har små ekonomiska medel för att klara sitt boende. I det betänkande som vi nu behandlar tas upp flera frågor som är viktiga för många hyresgäster och bostadsrättsinnehavare. De särskilda bestämmelserna i hyreslagen om bostadsrätten för fastighetsskötare ändras, som jag nyss var inne på, så att den hyresgäst som varit fastighetsskötare får möjlighet att bo kvar om anställningen upphör. Den förändringen — som nu äntligen kommer till stånd — ligger i linje med vad vpk sedan många år har förespråkat, och-vi kan därför självfallet ge vår anslutning till den. Däremot kan vi inte ge vår anslutning till förslaget om ändring av 67 § hyreslagen, som innebär att även hyresgäster som inte är medlemmar i avtalsslutande facklig organisation skall omfattas av inskränkningar bl.a. av kvarboende och av bytesoch överlåtelserättigheter som följer av lagen. Vi har ifrån vpk tidigare i olika sammanhang — senast i motion 1985/86:Bo0415 och nu i anslutning till proposition 37 — föreslagit ett slopande av 67 §. Motivet för detta — som fortfarande kvarstår och har förstärkts — är bl.a. att vi anser det obilligt att sjukvårdsanställda kommunalanställda och andra inte skall ha samma rättigheter som andra hyresgäster att kunna byta arbetsgivare och anställning utan att tvingas ur bostaden. Undantagsbestämmelserna i 67 § strider enligt vår mening mot den grundläggande tanken i hyreslagstiftningen, och ett borttagande av denna paragraf är en förutsättning för större rättvisa och trygghet åt tiotusentals hyresgäster. Det har ifrån regeringsföreträdare och andra under många år framhållits att alla tjänstebostadsförhållanden egentligen är otidsenliga och snarast borde avvecklas. Det är verkligen dags nu att komma till skott och göra något åt detta i praktiken — inte bara tala om det.

Från den här utgångspunkten har vi upprepat vårt förslag och reserverat oss för ett slopande av 67 §. Det skulle vara till stor fördel för många landstingsanställda och anställda inom primärkommuner, jordoch skogsbruk. Ingen har väl kunnat undgå att se i pressen att man under våren redovisat några fall där det inträffat tragedier på grund av att exempelvis landstingsanställda har måst sluta sin anställning och då inte har någonstans att bo. Det är också tragedier där personer som faktiskt är sjuka anser sig tvingade att vara kvar i jobbet och släpa sig fram där bara för att inte missa familjens bostadsmöjlighet. Det är faktiskt dags att slopa sådana bestämmelser. Vi har också tagit upp en fråga som handlar om rätt till förlängning av hyresavtal i samband med olika ombyggnadsåtgärder. Det gäller 46 § fjärde stycket. Där föreslår vi en lydelse som innebär att man vänder på frågan om när det kan vara skäligt att få bo kvar eller inte: 4. ”huset skall undergå större ombyggnad och det är uppenbart att ombyggnaden inte kan genomföras utan stor olägenhet för hyresgäster samt det ej är oskäligt mot hyresgästen att hyresförhållandet upphör, ”. För närvarande befinner sig hyresgäster i ett underläge i sådana här fall. Vi vill rätta till detta och vända på förhållandet till hyresgästernas fördel i sådana situationer. Fru talman! Så till den fråga som har visats stor uppmärksamhet, nämligen frågan om bostadsrättsorganisationernas och bostadsrättsföreningarnas ställning i lagstiftningen. I propositionen föreslås att privata bostadsrättsföreningar fr.o.m. den 1 januari 1987 skall jämställas med folkrörelsekooperativen, dvs. HSB och Riksbyggen. Det förslaget har vpk avstyrkt i en motion liksom förslaget till ändringar och utvidgningar i lagen om förvärv av hyresfastighet m.m. och som en följd av detta även lagen om fastighetsmäklare. De förslag till förändringar som nu har framförts, kort tid efter det att liknande förslag har avvisats av utskottet och riksdagen, förefaller innebära en något förhastad åsiktsoch attitydförändring hos bostadsministern. Den åsiktsoch attitydförändringen gick tydligen mycket snabbt. Skillnaden mellan folkrörelsekooperationen och de privata bostadsrättsföreningarna är, trots tillkomsten och uppbyggnaden av ett slags riksorganisation för de senare, betydande bl.a. beträffande organisatorisk uppbyggnad och samverkan mellan olika organisationsled. Vidare finns det betydande olikheter till folkrörelsekooperationens fördel, t.ex. verksamhetens inriktning och målsättning då det gäller att främja en socialt inriktad bostadspolitik utan spekulativa inslag samt produktion av bostäder. Vi menar att samma möjligheter nu inte skall öppnas för privata bostadsrättsföreningar, varken för s.k. byggmästarbildade eller ombildade bostadsrätter anslutna till SBC. Enligt vår uppfattning kan de för närvarande inte jämställas med folkrörelsekooperativ. Uttrycket folkrörelsekooperativ bör enligt vår mening bibehållas i lagstiftningen och inte ersättas av någon neutral beteckning. Fru talman! Till sist bara några ord angående ombildningen från hyresrätt till bostadsrätt av lägenheter som tillhör de allmännyttiga bostadsföretagen. Utskottet har tidigare uttalat att i en bostadspolitik som bygger på bostadssociala värderingar har de allmännyttiga bostadsföretagen en central roll. Men för att de allmännyttiga företagen skall kunna leva upp till sitt ansvar måste bl.a. ombildningen av hyresrätter till bostadsrätter hos dessa företag stoppas. Det är viktigt inte minst i centrala och attraktiva lägen.

Förslaget sammanfaller för övrigt med flera s-motioner som har väckts i samma anda och med i stort sett samma förslag. Jag yrkar bifall till vpk-reservationen.

Fru talman! I bostadsutskottets betänkande nr 13 om ändringar i hyresoch bostadsrättslagstiftningen behandlas regeringens proposition 1986/87:37 samt ett antal motioner. I betänkandet finns 20 reservationer, och jag skall i mitt inlägg beröra reservationerna 1—12 och Nils Nordh de återstående åtta. Förhållandet mellan hyresgäst och hyresvärd finns reglerat i en rad lagar. När det gäller tjänsteoch personalbostäder finns bestämmelserna bl.a. i 12 kap. 46 § jordabalken, den s.k. hyreslagen. Med anledning av motioner har riksdagen tidigare uttalat att sambandet mellan anställning och bostad inte längre har samma betydelse och att det finns anledning överväga om bestämmelserna är lämpligt utformade. På bostadsdepartementet har en arbetsgrupp haft i uppdrag att i samarbete med parterna på arbetsmarknaden se över bestämmelserna om tjänsteoch personalbostäder. Den kartläggning som arbetsgruppen gjort visar att antalet bostadsupplåtelser som är kopplade till anställning har minskat kraftigt, särskilt inom industrin och den statliga sektorn. I reservation 1 av moderater, centerpartister och folkpartister behandlas hyresförhållandet för fastighetsskötare. Reservanterna menar att det inte finns anledning att göra den ändring i hyreslagen som innebär att fastighetsskötaren, om hyresförhållandet varat längre än tre år och om inte synnerliga skäl föreligger, har rätt att bo kvar även om anställningen upphört. Utskottets majoritet delar den uppfattning som arbetsgruppen har redovisat och som framförs i propositionen, dvs. att fastighetsskötare skall ha rätt att bo kvar efter tre år. I motion Bo401 av Barbro Evermo m.fl. föreslås att det inte skall vara möjligt att med hänvisning till synnerliga skäl häva ett hyreskontrakt i dessa fall. Vi anser att det kan finnas skäl för att relativt snart titta på erfarenheterna av den föreslagna lagstiftningen. Om det visar sig att de problem som befaras i propositionen inte uppstår, anser vi att regeringen skall återkomma till riksdagen med förslag i enlighet med motionen. Jag yrkar avslag på reservation 1. Reservation 2 är en vpk-reservation, där man föreslår avslag på propositionen när det gäller möjligheten att i kollektivavtal reglera hyresvillkor. Utskottets majoritet anser att de erfarenheter man har i dag inte pekar på att det är några problem med de kollektivavtal som har tecknats. Jag yrkar alltså avslag på reservation 2. I reservation 3 har folkpartiet anslutit sig till förslaget i propositionen, att hyresvillkor enligt kollektivavtal även skall gälla för hyresgäst som inte är medlem i den organisation som har tecknat avtalet. Däremot kan man inte acceptera att avtalet skall gälla för redan boende. Utskottets majoritet anser att det är viktigt att hyresvillkoren på en arbetsplats är enhetliga. Jag yrkar avslag på reservation 3. Reservation 5 är en gemensam borgerlig reservation, och i den behandlas bostadsrättsorganisationernas ställning i lagstiftningen. Reservanterna anser att HSB och Riksbyggen inte skall ha någon särställning gentemot SBC när det gäller tillståndslagen, bostadsrättslagen och fastighetsmäklarlagen. Vidare anser reservanterna att bostadsrättslagen bör ändras så att det inte går att införa regler om hembud. Utskottets majoritet anser, till skillnad från reservanterna, att det finns en klar skillnad mellan HSB och Riksbyggen å ena sidan och SBC å andra sidan och att någon ändring i lagstiftningen på detta område inte är nödvändig. Det finns inte heller anledning att ta bort den lagregel som ger bostadsrättsföreningarna möjlighet att besluta om hembud. Jag yrkar avslag på reservation 5. Reservation 9 från vpk behandlar hyresgästernas ställning vid ombyggnad. Ändringar i hyreslagen föreslås, så att de boendes inflytande förstärks. Under senare år har emellertid en rad åtgärder vidtagits för att stärka hyresgästernas ställning. Jag kan t.ex. nämna det beslut riksdagen tog i december 1986 om lån till ombyggnad, enligt vilket hyresgästerna ges möjlighet att yttra sig. Vi anser inte att det finns anledning att nu ändra hyreslagen på denna punkt. Jag yrkar avslag till reservation 9. Reservationerna 10 och 11 från folkpartiet och moderata samlingspartiet behandlar tillståndslagen. I reservation 10 yrkas att riksdagens beslut 1983 om förvärv av aktier och andelar i fastighetsbolag, som skall prövas enligt tillståndslagen, upphävs. I reservation 11 yrkas på en utvärdering av tillståndslagen. Motiven för de ställningstaganden som tidigare gjorts har inte ändrats, och jag yrkar avslag på reservationerna 10 och 11. I reservation 12 avvisas tanken att ta ut förvärvsavgift. Reservationen är gemensam för borgarna. Utskottets majoritet har i sak inte tagit ställning till förvärvsavgift, men vi anser att en översyn bör göras, som syftar till att undanröja den osäkerhet om vem som är den rätta ägaren till fastigheten som enligt motionären kan uppstå när någon underlåter att söka förvärvstillstånd. Den översynen får ge besked om vilka åtgärder som är nödvändiga. Jag yrkar avslag på reservation 12. Avslutningsvis yrkar jag än en gång avslag på reservationerna 1—12 och bifall till utskottets hemställan i motsvarande delar.

Fru talman! Först vill jag bara lugna Britta Sundin på den första punkten. Det kommer inte att bli nödvändigt för regeringen att återkomma med förslag om ytterligare skärpningar av den nämnda hyreslagstiftningen för fastighetsskötare, för om tre och ett halvt år kommer det inte att finnas några sådana fastighetsskötare kvar. Därmed behövs inte heller några ytterligare skärpningar av lagstiftningen i enlighet med Barbro Evermos motion. Anledningen till att jag begärde replik var framför allt att Britta Sundin i argumentationen kring särbehandlingen av HSB och Riksbyggen inte sade någonting utöver det som står i betänkandet. Jag skulle vilja få klarlagt vad det är för gemensam bostadssocial grundsyn hos HSB och Riksbyggen som motiverar särbehandlingen. Vilka yttringar tar sig denna gemensamma bostadssociala grundsyn, som skiljer HSB och Riksbyggen från SBC? Detta framgick dess värre inte av Britta Sundins inlägg.
Fru talman! Britta Sundin tyckte inte att de skäl som enligt vårt sätt attse — 14 maj 1987 finns att ha kvar möjligheten för fastighetsägare till disposition över fastighetsskötarlägenheter är bra. Jag tog upp några sådana synpunkter — de gällde anonymiteten och förstörelsen — och jag skulle vilja höra från Britta Sundin om hon möjligtvis delar min uppfattning om vikten av denna personkontakt och vikten av att det finns en fastighetsskötare som bor i området. Jag kan förstå argumentationen om Britta Sundin tycker att detta inte har någon större betydelse — då har det naturligtvis heller inte någon större betydelse om möjligheten till fastighetsskötarlägenheter finns. Men om Britta Sundin anser att denna vuxenkontakt och den roll fastighetsskötaren kan spela är viktig, då borde det också finnas skäl att ompröva den inställning som Britta Sundin och socialdemokraterna har när det gäller fastighetsskötarbostäder.
Fru talman! Det finns en avgrund mellan moderaternas och socialdemokraternas syn på bostadspolitiken. Det står alldeles klart för mig nu när jag har lyssnat på Mikael Odenberg. Han tycks anse att alla de problem som det här talas om kommer att lösas, om de fria marknadskrafterna får råda i full utsträckning. Men vi behöver inte gå så långt för att se hur det i så fall blir för de svaga grupper som jag företräder. Mikael Odenberg frågade vad det är för skillnad mellan HSB och Riksbyggen å ena sidan och SBC å andra sidan. Jag vill påstå att det finns en grundläggande skillnad. De kooperativa organisationerna, de kooperativa idéerna, är ju gemensamma för dessa organisationer. De har en gemensam bostadssocial grundsyn, och därför är de speciella. De har enskilt anslutna medlemmar som styr organisationen på ett demokratiskt sätt. De har en bostadssocial grundsyn som bygger på en samverkan, som i sin tur grundar sig på det folkrörelsekooperativa synsättet. För oss socialdemokrater är det viktigt att man i de här organisationerna får möjlighet att utveckla sina idéer. Till Karl-Göran Biörsmark vill jag säga följande när det gäller fastighetsskötarna. Det låter på Karl-Göran Biörsmark som om fastighetsskötarna i dagistor utsträckning bor i de fastigheter som de sköter. Men så är inte fallet — och ändå rör det sig om en mycket stor mängd fastighetsskötare. Jag tror att det är viktigt att det finns en personlig kontakt och en väl utvecklad organisation när det gäller fastighetsskötseln. Däremot tror jag inte att det behöver kopplas ihop med bostaden på det sätt som här görs — den fastighetsskötare som byter anställning skulle också fråntas sin bostad. Ofta när de borgerliga talar tar de ställning för de besuttna — i det här fallet för fastighetsägarna, gentemot fastighetsskötarna. Men vi anser, som sagt, att den fastighetsskötare som har arbetat i tre år skall ha rätt att ha kvar sin bostad.
Fru talman! Vi tar inte ställning för de besuttna. Det var inte fastighetsägarna som vi försökte slå vakt om här, utan det var de hyresgäster och de 81 bostadsrättshavare som bor i fastigheter där man har kunnat behålla systemet med en fastighetsskötare som har tjänstebostad. Det är synd att socialdemokraterna nu vill avskaffa den möjligheten, för det system som här nämns är ju till stor glädje för de människor som bor i husen i fråga. Britta Sundin började tala om en avgrund mellan socialdemokrater och moderater. Ja, det må vara hänt att man kan utskilja en och annan avgrund. Men det jag frågade om gällde avgrunden mellan HSB och Riksbyggen å ena sidan och SBC å andra sidan. Då började Britta Sundin att föra ett resonemang om att HSB bygger på föreningar. Jag förstår inte hennes resonemang. Sveriges bostadsrättsföreningars centralorganisation organiserar bostadsrättsföreningar, som i sin tur styrs av människor av kött och blod — utan några representanter på högre nivå, utan några ombudsmän. Vad är det som är mer bostadssocialt i ombudsmannastyret, i överhetens inblandning i stadgeoch förvaltningsfrågor? Vad är det som är så förtvivlat bostadssocialt? Det är självklart att det finns en gemensam grundsyn inom HSB, eftersom föreningarna inte tillåts ha någon egen grundsyn. Men vad är det som är bostadssocialt?
Fru talman! Det finns fastighetsskötare som bor i direkt anslutning till de fastigheter de har att sköta och det finns sådana som inte gör det. Jag har haft tillfälle att se resultatet av båda delarna — dels av egen erfarenhet, dels genom studier. Det råder inget tvivel om att det finns ett värde i att fastighetsskötaren finns i närheten även under de timmar av dygnet då han inte tjänstgör. Det finns ändock ett intresse av en viss ögonkontakt och övervakning över området. Britta Sundin säger att vi tar ställning för de besuttna med detta resonemang. Det är inte fråga om det. Vi tar ställning för hyresgästerna. Jag kan dock erkänna att det finns ett dilemma. Men i valet mellan att värna om hyresgästernas trivsel och trygghet och att försöka ordna med bostad till fastighetsskötaren — en bostad som han eventuellt måste lämna när han lämnar anställningen — väljer jag hyresgästernas trivsel och trygghet. Jag tror att det är de som kommer att vinna på detta arrangemang som vi vill slå vakt om.

Fru talman!

Om det verkligen visar sig vara problem, t.ex. för ägare till mindre fastigheter, finns det således en sådan möjlighet. Mikael Odenberg nämner SBC. Det är bara att konstatera att vi har olika åsikter när det gäller HSB, Riksbyggen och SBC. Jag anser att SBC är en intresseorganisation. Den gör naturligtvis ett mycket bra arbete, och jag har ingenting emot den. Men när vi tittar på de folkrörelsekooperativa företagen, tycker jag att det finns en mycket grundläggande skillnad.